Herr talman! Skatteutskottets majoritet säger i sin skrivning, att man har förståelse för att den som byter arbetsort kan vilja behålla sin tidigare bostadsort. Merkostnader som uppkommer när den skattskyldige av privata skäl väljer detta alternativ i stället för att flytta, är emellertid i princip att hänföra till ej avdragsgilla kostnader. För de människor som tvingas lämna sina hemorter för att över huvud taget kunna erhålla ett arbete — på grund av omständigheter över vilka de inte råder — låter nog uttrycket ”privata skäl” som ett hån, I samband med strukturrationalisering och koncentration av befolkningen till större tätorter får man helt enkelt ge sig i väg och ta arbete där det är möjligt att få. Att vederbörande sedan vill förbli sin hembygd trogen kan ha många orsaker, men de är också oftast väldigt allmängiltiga. Det kan ju röra sig om investeringar i egnahem, engagemang i föreningsrörelser av olika slag, kommunala och fackliga uppdrag eller rent allmänt en stark anknytning till hembygden. Att flytta till den nya verksamhetsorten kanske uppfattas som en omställning av så radikalt slag att det ter sig omöjligt. Allt detta kan visserligen anföras vara ”privata skäl”, men man kan nog inte förneka att de har en sådan tyngd att man måste ta hänsyn till dem. Många människor är ju också så rotade i sin hembygd att de hellre åker långa vägar till ett arbete än flyttar. Man pendlar mellan bostadsorten och arbetet, även om detta är förlagt tiotals mil från hemorten. Detta pendlarliv kostar mycket i försakelser och uppoffringar. Ändå förekommer det i stor utsträckning. Vi nämnde i vpk-motionen några exempel. Norra Ny kommun i Värmland hade 145 pendlare 1969. De flesta av dessa arbetade i Karlstad, men en del pendlade ända till Stockholm och Göteborg. Enligt färska uppgifter har Norra Ny fortfarande över hundratalet pendlare i kommunen. Enligt min uppfattning är den anknytning till hembygden som jag nämnt mycket förståelig. Det är ofta inte att förundra sig över att människor i den här situationen inte vill flytta. Bor man i natursköna trakter i norra Värmland, kan detta nog anföras som ytterligare ett argument för att bli hembygden trogen. Men denna strävan har enligt min mening också verkat positivt för glesbygdens möjligheter att överleva. Den har motverkat avfolkningen. Strukturomvandlingen har i vissa avseenden inte fått så katastrofala följder. Sedan hör det också till saken att de yrkesgrupper pendlarna oftast tillhör är byggnadseller anläggningsarbetare. Dessa yrkesgrupper saknar ju i allmänhet vad man menar med en fast arbetsplats, till skillnad mot dem som jobbar inom exempelvis industrin. Den som har sitt arbete inom dessa branscher vet följaktligen, att när det påbörjade arbetet är färdigt får han ge sig i väg till en ny plats, kanske fjärran från den där han senast arbetade. Är det inte förståeligt att en sådan person och hans familj behåller den fasta bostad de har i sin hemort? Det finns åtskilliga exempel på att taxeringsmyndigheterna varit väldigt restriktiva i sin behandling av avdragsyrkanden vid dubbel bosättning. Detta gäller inte minst yrkanden om avdrag för resor mellan arbetsorten och hemorten. Enligt tidigare uppgifter har, i avsikt att nå så stor likformighet som möjligt, förste taxeringsintendenterna i flertalet län utfärdat den rekommendationen att avdrag bör medgivas för en resa per vecka vid avstånd upp till 10 mil, för två resor i månaden vid ett avstånd på 10—35 mil och en resa i månaden vid avstånd på över 35 mil. Kostnaden bör då beräknas efter billigaste färdsätt. Nämnda avdrag medgives i huvudsak skattskyldig med familj eller jämförbart hushåll, dvs. ensamstående skattskyldiga medgives avdrag för resor vid veckosluten endast om särskilda skäl härför anses föreligga. Det förekommer dock att sammanboende is.k. samvetsäktenskap blivit vägrade avdrag för fördyrade levnadsomkostnader trots att de borde hänföras till begreppet ”jämförbart hushåll”. Nu menar skatteutskottet att en viss liberalisering av tillämpningarna har skett och att enligt vad man inhämtat utvecklingen i vissa län gått i den riktningen att avdrag medges för minst två resor i månaden om avståndet inte överstiger 50 mil. Beträffande pendlare utan familj utgår utskottet ifrån att denna fråga liksom hittills bedöms med hänsyn till de omständigheter som föreligger i det enskilda fallet. De rekommendationer jag nämnt, som väl mera får betraktas som tumregler, medför naturligtvis stora orättvisor, t.ex. att den som har sitt arbete förlagt längst bort från hemorten och därigenom har dyrare resor till denna också ges sämre möjlighet till avdrag i deklarationen. I brev till mig har man också tryckt mycket på svårigheterna för ensamstående att få avdrag för resorna till hemorten. Beträffande dessa menar vi i vår motion att man måste komma fram till en generösare behandling. Många av dessa är också med fasta band knutna till hembygden genom att t.ex. äga egnahem, relationer till äldre anhöriga eller engagemang i ortens samhällsliv. De ensamståendes problem i det här avseendet har inte speciellt betonats i reservationen till detta betänkande. Trots detta yrkar jag bifall till reservationen, som begär utredning och förslag till ändrade regler i fråga om avdrag för ökade levnadsomkostnader vid arbete på annan ort. I en sådan utredning bör också frågan om avdragsmöjligheterna för ensamstående kunna inrymmas. Det är åtskilliga människor i vårt land som har sitt arbete förlagt till annan ort än bostadsorten, och för dem är frågan om avdraget för fördyrade levnadsomkostnader ingen liten fråga. Vi menar att avdrag skall kunna ges om det också kan ifrågasättas att flyttning kommer att ske till arbetsorten, att avdrag för resor till hemorten bör medges för varje veckoslut oavsett avståndet och att även ensamstående bör ges rätt till avdrag för resor. Det är nödvändigt att vi får klarare och positivare regler i dessa avseenden.

Herr talman! Vi är några stycken på Värmlandsbänken som har väckt en motion, nr 252, om veckopendlarnas resekostnadsavdrag. Nu har herr Magnusson i Kristinehamn redan berört den här frågan från värmländsk synpunkt och förekommit mig, och därför skall jag fatta mig kortare än jag tidigare hade räknat med att göra.

Det är klart att det känns hårt för människor som nödgas pendla långa vägar, uppåt 50 mil från hemorten, år efter år. Nu rekommenderar skattemyndigheter att vederbörande flyttar till arbetsorten. Ja, i vissa fall kan det vara möjligt — om det finns bostad på arbetsorten, men där finns inte alltid bostad att tillgå.

Men skall pendlarna flytta till respektive arbetsorter blir det mycket svåra ekonomiska konsekvenser för de kommuner varifrån pendlarna då kommer att avflytta. Och som en följd av en sådan avflyttning ökar kravet på stöd från statens sida, t.ex. i form av större skatteutjämningsbidrag, för att täcka de skatteförluster som utflyttningskommunerna ofrånkomligen i sådana lägen drabbas av. Jag tycker för min del att pendlarnas bosättningsoch skattefrågor är en del av den lokaliserings-, arbetsmarknadsoch även regionalpolitik som vi för i det här landet. Därför bör, som jag ser på det, reglerna om pendlarnas reseavdrag tillämpas på ett generöst sätt och anpassas till den här politiken. Motionerna 563, 578 och 581 samt reservationen i sin helhet går längre än vår motion genom att man i dessa motioner och i reservationen också talar om kostnader på arbetsorten, vilket vi inte berör i vår motion där vi bara talar om resekostnadsavdrag. Jag anser att den motion jag talar för, om den skulle bifallas, inte medför några kostnader för staten, och vi hade hemställt att motionen skulle överlämnas till den pågående skatteutredningen. Det behöver alltså inte tillsättas någon skatteutredning heller, därför att utredningen redan finns. Jag tycker att utskottsmajoriteten kunde ha bifallit yrkandena i vår motion. Nu har utskottsmajoriteten inte gjort det, och det får man kanske acceptera.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

Herr talman! Den här frågan har vi från folkpartiets sida drivit i många år, och vi har alltid mött samma motstånd från den socialdemokratiska majoriteten, numera i skatteutskottet och tidigare i bevillningsutskottet. Fördenskull är fortfarande förhållandena inte alls bra, och de har blivit mer och mer besvärande under senare år. Vi har fått en arbetslöshet som vi inte varit vana vid här i landet och den är, det vet vi alla, i verkligheten betydligt större än de officiella siffrorna redovisar. Det har gjort att fler och fler har fått ta tillfälliga jobb på olika platser och fått pendla mellan dessa platser och sin hemort. Det har varit arbetsnedläggningar på orter där människor har skaffat sig egnahem och där de har räknat med att verka hela sitt liv. Plötsligt står man där utan arbete. Man har investerat i bostad och kan inte gärna bara lämna den utan försöker nyttja det kapital som man nedlagt i den egna bostaden så länge det går. Man åker alltså mellan hemmet och tillfälliga arbeten, som kanske bara räcker en kort tid — varefter man får byta arbete igen. Då det gäller dessa frågor talar man om skatten och avdragsrätten. Jag vill påminna om att resorna är en ekonomisk belastning för familjen, och skatten på de avdragna beloppen utgör bara en liten del av vad resorna kostar. Men med den nuvarande tolkningen av reglerna blir denna ekonomiska belastning hundraprocentig. Vad vi begär och har begärt är att man skall ta hänsyn till detta och åtminstone se till att dessa människor inte också får skatta för pengar som de redan har betalat för resor. Nu är man bunden vid bostaden på ett speciellt sätt, och jag tror att det också är ganska nödvändigt att människorna bor kvar på sin gamla bostadsort så länge det går. Frågan är om det inte i dessa speciella fall är bäst för samhället att ta ett eventuellt skattebortfall och slippa investera på nya platser. Och vilken möjlighet kommer många av dessa människor att ha att ta ett jobb på annan ort? Om det kostar så mycket att ha två bostadsorter kanske de inte har råd att ta ett anvisat arbete, och då förlorar samhället ännu mer, Herr Mossberg var tämligen nöjd med att gå halvvägs i denna fråga.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

Herr talman! Under de 16 år som jag har tillhört tidigare bevillningsutskottet och nu skatteutskottet har jag aldrig blivit så förvånad som när jag i dag har lyssnat på de argument som anförts till stöd för reservationen. Man har nämligen som ett sakargument dragit in frågan om den trivsel som den enskilda människan kan känna av att bo på ett ställe och arbeta på ett annat ställe. Det kan naturligtvis diskuteras från fall till fall. Men, kära reservanter, är det en saklig grund att skattelagstifta på hur den enskilda människan trivs i sina olika situationer? Jag tror inte att vi kan få en sådan lagstiftning. Den nu gällande lagstiftningen gör det ju möjligt för skattemyndigheterna att från fall till fall överväga om det är skäligt att en person är bosatt på en ort och har sin förvärvsverksamhet på annan ort. Det blir allt vanligare att båda makarna i en familj förvärvsarbetar, och då skall skattemyndigheterna ta hänsyn till om den ene eller den andre maken skall flytta. Det kan vara barns skolgång eller annan därmed likställd orsak som gör att man i det enskilda fallet inte kan kräva avflyttning från bostadsorten för bosättning på den nya verksamhetsorten. Om vi kräver en förändring bör den vila på mer sakliga grunder än att man trivs bättre här eller där. Herr Sundkvist sade att det pågår en stor folkomflyttning i vårt land. Det är möjligt, men det får vi klara genom AMS eller något annat organ som kan hålla människor ekonomiskt skadeslösa för att förvärvsverksamheten på en ort minskar och det inte längre finns möjlighet för dem att där få sin utkomst. Herr Sundkvist talade också mycket om trivsel och annat. Såvitt jag förstår trivs tydligen centerpartistiska direktörer med att bosätta sig i Stockholm och i andra tätorter. Hur skall man lagstifta för dem? De har i och för sig sin mantalsskrivningsort en bra bit utanför Stockholm. Hur skall de behandlas i skattehänseende? Herr Magnusson i Kristinehamn säger att folk tvingas flytta. Skall skattemyndigheterna avgöra att den och den borde kunna bo kvar trots att han har sin förvärvsverksamhet på annan ort men är tvingad att flytta? Skall de sitta och avgöra om det har förelegat tvång i det enskilda fallet eller inte? Utskottsmajoriteten har sagt ifrån att de gällande reglerna, rätt tillämpade, i det enskilda fallet ger möjlighet att pröva om yrkade avdrag är sakligt berättigade eller inte. Nu får vi snart en utredning klar — betänkandet kan förväntas om några månader — men reservanterna begär en ny utredning. Det kommer ju bara att fördröja hela ärendets handläggning, om man skall vänta på ytterligare en utredning. För att vara litet politisk i detta skatteresonemang kan jag konstatera, att när de borgerliga partierna och kommunisterna har yrkat bifall till reservationen kommer vi socialdemokrater naturligtvis att förlora i voteringen. Det är ju det politiska spelets regler. Vi är i minoritet om inget annat parti röster med oss. Men vi har genom vår partisekreterare hävdat att både vi och väljarna har rätt att kräva att ett borgerligt regeringsprogram redovisas före den 16 september. I den här frågan går de borgerliga och kommunisterna samman, och vi får kanske uppleva flera sådana fall under vårriksdagen. Det är möjligt att väljarna och vi kommer att säga att det bör redovisas ett borgerligt-kommunistiskt valprogram före den 16 september. Jag yrkar bifall, herr talman, till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag blev litet förvånad över herr Kristensons argumentering. Han börjar blanda in direktörer som flyttar till Stockholm osv.; jag vet inte vilka han avser. Men vi talar inte om sådana i vår reservation, herr Kristenson, vi talar om vanliga, enkla människor som har det bekymmersamt med sitt livsuppehälle på grund av att de måste ha familjen på det ena stället och arbetet på det andra. Det är problemet för människorna, och det kan man inte vifta bort med att en och annan direktör skulle bo i Stockholm. Det är en för allvarlig fråga för att skojas om på det här viset. Herr Kristenson säger att man tar hänsyn när båda makarna arbetar. Hur är det i våra samhällen i dag? Finns det arbete för båda makarna i de små brukssamhällena, när mannen måste söka nytt jobb därför att bruket har lagts ned? Sällan. Vi har i regel brist på arbete för kvinnorna. Det är bara i undantagsfall båda makarna kan beredas arbete. Ofta kommer de i ren ekonomisk misär därför att de har skilda bostadsorter och dessutom skall betala skatt för det hela. Det senaste herr Kristenson sade tycker jag var en väldigt intressant sak. Han vill ha en programförklaring av kommunisterna och de borgerliga partierna.

Jag går inte så långt som herr Kristenson att jag begär att socialdemokraterna och kommunisterna skall redovisa ett gemensamt program. Nej, vi använder inte så enkla metoder. Jag tycker att varje parti skall kunna få tala om vad det vill, men jag förstår att det irriterar herr Kristenson alldeles kolossalt att de tre borgerliga partierna synes vara eniga i de stora politiska frågorna och inte behöver någon svans som styr dem.
Herr talman! Det skulle naturligtvis i och för sig vara frestande att ta upp det resonemang som herr Kristenson i sin stora sorg över att han väntar sig att förlora den här voteringen för beträffande den ena och den andra formen av regeringsprogram — borgerligt eller socialistiskt, åt det ena eller det andra hållet. Men jag skall avstå från det, i varje fall vid detta tillfälle. Jag skall i stället ta upp den sakliga delen, där herr Kristenson pekar på att skattemyndigheterna nu från fall till fall kan avgöra vilka avdrag som skall vara berättigade. Det är just detta som motionerna har vänt sig emot och som reservationen vänder sig emot, att skattemyndigheterna inte har generella regler att gå efter beträffande avdragen, som ger rättvisa olika grupper emellan. Därför tycker vi att bestämmelserna behöver ändras. Låt vara, herr Kristenson, att jag kom in på trivselaspekten i mitt resonemang. Herr Kristenson hänvisar då till att vi får klara folkomflyttningen genom AMS. Ja, det har vi gjort i stor utsträckning, och vi vet vad det kostar i pengar att flytta människorna genom AMS. Om vi kan lägga trivselaspekten i botten och göra samhällsekonomiska vinster genom att ge människorna chans att bo kvar i deras hembygd samtidigt som de arbetar på annat håll, kan jag inte finna att det är något fel. Det är detta som reservationen går ut på. Med de nuvarande reglerna blir det ojämlikhet mellan olika människor; det blir ojämlikhet för de ensamstående, och det blir ojämlikhet i de fall där båda arbetar osv. Detta har vi vänt oss emot.

Herr talman! Herr Kristenson var förvånad över att trivselfrågorna drogs in i denna debatt och sade att en ändring måste ske på mera sakliga grunder. Han berörde också mitt påstående att folk har tvingats flytta från de bygder som jag har talat om. Men så är ju det reella förhållandet. Om inte herr Kristenson känner till detta är det faktiskt en brist i hans kunskaper. Det är ett mycket stort problem, som måste bilda underlag vid bedömningen av dessa frågor. Man flyttar nämligen inte alltid från glesbygderna av egen vilja utan tvingas till det av den faktiska verkligheten. Trivselproblemen kommer givetvis in i detta sammanhang, och det kan inte vara fel. De problemen är inte oväsentliga när man skall bedöma dessa frågor. Sedan kom herr Kristenson in på den konstellation, som uppkommer i dag kring reservationen. Jag vill inte ta ställning till eventuella borgerliga regeringsprogram — det har jag ingen anledning till — men om inte socialdemokraterna vill medverka till förändringar som en stor del av befolkningen kräver får man skapa andra konstellationer. Den som väcker motioner i dessa frågor och sedan kommer hem och talar om för befolkningen att man inte har röstat för de förslag som man har ställt kommer nog i en något underlig situation. Men för att ge ytterligare exempel på konstellationer som kan vara märkvärdiga kan jag hänvisa till att vid omröstningen om finansutskottets betänkande nr 40 i höstas angående konjunkturstimulerande åtgärder röstade socialdemokraterna inte mindre än nio gånger tillsammans med moderaterna här i riksdagen.

Herr talman! Även av denna replikväxling framgår det att samtliga som talar för reservationen utgår ifrån trivselfaktorn för den enskilda människan. Jag ställde i mitt första anförande frågan om man på de grunderna kan skriva en skattelag. Nu säger herr Larsson i Umeå att jag skojar när jag nämner exempel på centerpartidirektörer eller andra, som är mantalsskrivna på en ort men tydligen trivs i Stockholm eller kanske på andra ställen. Hur skall man lagstifta i deras fall? Det finns massor av sådana fall över hela landet, där människor trivs att bo på ett ställe och att jobba på ett annat. Det är personliga faktorer som avgör. Men inte kan väl skatteutskottet och riksdagen lagstifta om sådana här fall. Det måste finnas en lagstiftning som möjliggör för skattemyndigheterna att avgöra i det enskilda fallet om det finns befogade skäl att bifalla den skattskyldiges ansökan om avdrag för kostnader vid intäkternas förvärvande. Herr Sundkvist säger att vi har en folkomflyttning som kostar mycket pengar, Ja, det är riktigt, men det finns flera orsaker till att vi har en folkomflyttning. Är det skattemyndigheterna som skall avgöra om den enskilde skall ha någon form av ersättning, som det ju blir om han får avdrag för sådana utgifter för intäkternas förvärvande? Det bör väl arbetsmarknadsmässigt genom AMS avgöras om en människa skall flyttas till en arbetsplats men få bo kvar på sitt gamla ställe och få dagtraktamente, reseersättning etc. Den enskilda taxeringsnämnden bör inte avgöra detta. Jag glömde i mitt första anförande att säga en sak till herr Mossberg. Han talar om en regel som skulle innebära att hemresor under veckoslut skulle tas bort efter fem år. Någon sådan regel finns inte och har aldrig tillämpats. Herr Mossberg säger att han i ett fall känner till ett sådant utslag. Jag har i varje fall inte kunnat finna i tillgänglig skattelitteratur att det finns något utslag med en sådan femårsgräns. I den rent politiska diskussionen vill jag säga till herr Larsson i Umeå att i de stora frågorna klarade sig regeringen förra året — i miljöfrågor, regionalfrågor, EEC-frågor, sysselsättningsfrågor osv. — genom att ett eller annat av de borgerliga partierna röstade med oss socialdemokrater, och det är vi naturligtvis tacksamma för. Men kom inte och säg att ni är eniga i de stora frågorna inom de borgerliga partierna. Väljarna kräver ju ändå att ni skall ha ett valprogram att redovisa inför den 16 september. Herr Magnusson i Kristinehamn sade att man får gå fram på en annan väg om inte socialdemokraterna vill medverka till olika slag av förändringar, I detta fall vill vi det inte. Men om vänsterpartiet kommunisterna och de borgerliga partierna vill genomföra denna lagstiftning så får de väl göra det. Men vi skall naturligtvis ärligt tala om för väljarna att det är kommunisterna och de borgerliga som lagstiftar på detta sätt i dessa frågor.

Herr talman! En sak som herr Kristenson förbiser är att man skall ha rätt att göra avdrag för de omkostnader man har för inkomsternas förvärvande. När människor blir tvingade att ha dubbel bosättningsort vid kanske tillfälliga jobb har de omkostnader för att få en lön på den plats där de arbetar. Det är ganska enkelt, och det finns ingen anledning att försöka krångla till det. Det kan inte vara annat än en ren ovilja från majoritetens sida gentemot dessa människor att inte låta dem få denna klara rättvisa. Vad beträffar frågan om hur den nuvarande regeringen klarar sina propositioner är det väl ändå så att den klarar sig tack vare stödet från kommunisterna. I de flesta frågor som avgörs röstar ju socialdemokrater och kommunister gemensamt. Jag klandrar dem inte för det; de har väl funnit en gemensam nämnare, Nu säger herr Kristenson att oppositionen inte är enig. På det vill jag svara: Läs reservationerna! Jag tror att det skulle vara nyttigt för herr Kristenson att på det sättet få fakta genom det sakmaterial, som finns tillgängligt för alla riksdagsledamöter.

Herr talman! Herr Kristenson säger att det är skattemyndigheterna som bör avgöra i det enskilda fallet hur man skall förfara med avdrag för fördyrade levnadsomkostnader, resor mellan bostad och arbetsort etc. Men det är väl så att de regler som nu finns är alltför diffusa och olikartade så att de inte kan ge någon entydig uppfattning om hur respektive taxeringsmyndighet bör förfara. Jag är övertygad om att t.ex. taxeringsmyndigheterna i kommuner i norra Värmland känner till förhållandena mycket bra och kan avgöra hur de skall förfara om de bara hade lagregler att gå efter. Jag har själv gjort förfrågan hos taxeringsmyndigheter hur de ser på dessa frågor. De säger att de rekommendationer som finns får betraktas som tumregler. Därför måste vi få mera entydiga och klara regler för detta. Det är ingen oväsentlig fråga. Jag vet inte hur det ligger till med femårsregeln. Men det finns personer som har pendlat under större delen av sitt liv, och det har hänt att sedan de varit fyra år på en arbetsort har de fått avslag från taxeringsmyndigheterna på avdrag för resor till och från hemorten. Så det finns tydligen vissa regler i det hänseendet. När det gäller redovisningen för väljarna vill jag säga att jag inte alls är rädd för att gå ut och tala om för människorna i norra Värmland att jag tillsammans med de borgerliga har röstat för den här reservationen och för en ändring beträffande dessa beskattningsregler. Jag skulle varit mera förskräckt över att komma hem och tala om att jag inte hade röstat för förslag som jag hade ställt här i riksdagen. miskt förtal

Herr talman! Den motion vi behandlar är en gammal bekant för riksdagen. Den fanns med redan på gamla tvåkammarsystemets tid och kom då i flera upplagor. Gemensamt för motionerna genom åren har varit att de har burits fram av moderater — tidigare högermän. Uppslutningen bakom motionerna har varierat. I den gamla riksdagen var också högermännen ensamma reservanter i det utskott som behandlade motionen, men i den nya kammaren har det blivit en samlad borgerlig angelägenhet, när motionerna väl når utskottet,att kräva lagstiftning mot ekonomiskt förtal av juridisk person —företag o. d. Redan för 20 år sedan, år 1953, föreslog straffrättskommittén i ett betänkande, Förslag till brottsbalk, att en särskild bestämmelse ”ekonomiskt förtal” skulle införas i bedrägerikapitlet. Där gjorde man också en definition där man sade, att med ekonomiskt förtal förstods ogrundad miskt förtal miskt förtal uppgift angående gärning eller omständighet som är ägnad att skada någon i utövning av yrke eller näring eller eljest i ekonomiskt hänseende Förutsättningen var att gärningen inte var straffbar som förtal enligt ärekränkningskapitlet. Dåvarande departementschefen avstyrkte i lagrådsremiss fem år senare kommitténs förslag om ekonomiskt förtal bl.a. med den motiveringen att han ansåg att spridande av oriktiga och ogrundade uppgifter om en persons yrkesutövning eller ekonomiska förhållanden ofta kunde åtkommas som vanlig ärekränkning. I proposition år 1962 vidhölls den av departementschefen tidigare intagna ståndpunkten, och den fick också starkt stöd i riksdagen. Riksdagens majoritet har sedan dess intagit en avvaktande hållning till tanken på en lagstiftning mot ekonomiskt förtal, och man har haft välgrundad anledning till detta. Det rör sig om en svårbedömd lagstiftningsfråga. Mot envars i och för sig berättigade intresse av att inte drabbas av ekonomisk skada genom oriktiga eller ogrundade uppgifter står intresset att inte begränsa yttrandeoch tryckfriheten bl.a. till men för en fri debatt i konsumentupplysningsfrågor.

Det har alltså hänt en del under senare år som har förstärkt juridiska personers skydd mot s.k. ekonomiskt förtal. Även om sådant förtal inte efter ordalagen direkt omfattas av brottsbalkens stadganden om ärekränkning, har bestämmelserna även när det gäller kollektiva enheter tolkats något vidsträckt och blivit tillämpliga på yttranden som formellt avser t.ex. juridisk person. Mot denna bakgrund har utskottsmajoriteten inte heller i år funnit någon anledning att frångå de ställningstaganden som man gjort de senaste åren att dessa motionsyrkanden bör avslås. Jag vill, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Nordgren säger att den förändring som skett, att moderaterna inte längre är ensamma om att i utskott och kammare försvara moderatmotionerna i detta ärende, skulle vara ett uttryck för att frågan är angelägen. Det kan ju, herr Nordgren, också ha inträtt en politisk kursförändring hos folkpartister och centerpartister från den tid då moderaterna stod ensamma och alla andra hade en annan uppfattning. Vad sedan gäller herr Nordgrens andra påstående vill jag bara hänvisa till vad utskottsmajoriteten har sagt, nämligen att departementschefen är införstådd med denna fråga och att man därför förutsätter att frågan kommer att ägnas tillbörlig uppmärksamhet. Någon anledning för utskottsmajoriteten att ta något initiativ enligt motionärernas önskan anser vi inte föreligga.

Herr talman! Jag hoppas intensivt att jag inte drar i gång en stor nykterhetspolitisk debatt — det är inte alls meningen. Jag har bara velat i det här sammanhanget, eftersom det inte finns något annat tillfälle, ta upp två praktiska frågor. På en punkt kan jag hålla med motionärerna: att upptäcktsrisken vid rattonykterhet eller rattfylleri är förhållandevis liten. En effektivare kontroll skulle kanske betyda lika mycket som alla andra åtgärder tillsammans. Men jag skall inte fördjupa mig i de frågorna nu. Utskottet är ju enigt — det finns ingen reservation — och jag har i och för sig inte någonting emot det som sägs i betänkandet. Jag är bara bekymrad över att åren går — det är nu sju år sedan kommittén för lagstiftningen angående trafiknykterhetsbrott tillsattes och två och ett halvt år sedan den kom med sitt betänkande Trafiknykterhetsbrott. Under tiden döms i runt tal 4 000 personer om året till fängelsestraff för trafiknykterhetsbrott som huvudbrott. Jag har inte statistiken till hands för de allra senaste åren, men under en följd av år var det 4 000 om året som dömdes. Med den rigida praxis som har utvecklats på detta område mister de också sina körkort, och i allra bästa fall kan de få ett nytt körkort efter två år. Om det vill sig illa kan de som döms till ett par månaders fängelse få gå i ovisshet mycket lång tid innan de kallas att avtjäna straffet. Det är möjligt att de fall som jag fått reda på har varit undantagsfall, men jag misstänker att det är många som har synnerligen svårt att planera för det närmaste året med tanke på att det kan dröja så länge innan detta korta frihetsstraff kan avtjänas.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

Det behövs inget riksdagsbeslut för att lösa dessa frågor med förtur, medan vi väntar på den proposition som ställs i utsikt i det här betänkandet.

Herr talman! Lagutskottets förevarande betänkande nr 6 är föranlett av två motioner, dels motionen 145 av herr Börjesson i Falköping och herr Norrby i Gunnarskog, dels motionen 1 092 av herr Josefson i Arrie m.fl. Båda dessa motioner tar upp frågor som rör förmynderskapslagstiftningen, och det kan självfallet sägas mycket om de problem som hör samman med förmynderskap över huvud taget. Både i samband med den frågan och i andra sammanhang kan man framföra många önskemål om att förmyndare och överförmyndare utöver sina i lag stadgade skyldigheter också kunde ägna sina myndlingar större personligt intresse och kanske också någon form av omvårdnad. Ingen lagstiftning torde dock i det sammanhanget kunna leda till någon egentlig förbättring av eventuellt rådande dåliga förhållanden, utan problemen måste sannolikt angripas på annat sätt. De problemställningar som berörs i de båda motionerna är inte nya; de har diskuterats i ett antal år. Som torde framgå av utskottets betänkande är det inte heller så rasande stor skillnad mellan utskottsmajoritetens förslag och det som föreslås av reservanterna. På båda hållen har man uppfattningen att det är angeläget att åtgärder vidtas; skiljaktigheterna gäller egentligen bara frågan i vilken takt detta skall ske.

Därför tycker vi att det nu är tid att från riksdagens sida påyrka snabbare åtgärder. Den förmynderskapsutredning som tillsattes 1964 avgav ett betänkande 1970, och sedan dess har det inte hänt någonting. Även om utskottsmajoriteten och reservanterna alltså är ense om att de föreslagna förändringarna skall vidtas är det ändå angeläget att understryka, att ändringarna skall genomföras med litet större snabbhet. Det är därför som vi i reservationen kräver att den proposition som bygger på utredningens betänkande måtte föreläggas riksdagen utan tidsutdräkt och i varje fall till innevarande års höstsession. Det i motionen 145 påtalade sportlersystemet anser både reservanter och utskottsmajoritet vara otidsenligt. Reservanterna anser därför att riksdagen bör ge Kungl. Maj:t denna sin mening till känna så att det snarast kan avskaffas. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till lagutskottets betänkande nr 6.

Herr talman! Som herr Svanström sade är det inte så stor skillnad mellan vad utskottet anför och vad som sägs i reservationen. Utskottet utgår för sin del ifrån att den Martinssonska förmynderskapsutredningen, som även varit föremål för remissbehandling, i någon form kommer att bilda underlag för en Kungl. Maj:ts proposition. Däremot har utskottet inte direkt velat tidsbestämma propositionen. Skall utredningens förslag helt fullföljas kommer det att medföra vissa kostnader för statsverket, och utskottet är helt på det klara med att det är detta som gjort att det inte ansetts möjligt att omedelbart effektuera utredningsförslaget.

Utskottet är av den meningen att man i departementet inte har glömt bort utredningen om förmynderskapslagstiftningen och anser inte att det är befogat att något initiativ tas från riksdagens sida i denna fråga. Skall någonting särskilt sägas om något avsnitt av utredningens förslag som berör betänkande nr 6, så är det att formen för ersättningen till förmyndare och överförmyndare börjar te sig litet förlegad. Man kanske också kan diskutera lämpligheten av att göra överförmyndarnas verksamhetsområden geografiskt sett så stora som utredningen tänkt sig. Utskottet anser det i varje fall inte lämpligt att föregripa departementschefens ställningstagande till lagstiftningen i dess helhet och avstyrker därför motionsyrkandena. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Föreliggande betänkande behandlar motionen 71 av mig och herr Eriksson i Bäckmora om rätt för omyndig till ersättning av staten för förlust genom förskingring av omyndigs medel. Några bestämmelser i svensk rätt som garanterar statligt ansvar eller försäkringsskydd för omyndigs medel som anförtros förmyndare finns ej. Skyddet för den omyndige består däremot i bestämmelser i föräldrabalken om förvaltning av omyndigs egendom och om kontroll över denna förvaltning. Från allmän rättssynpunkt ter detta sig helt bristfälligt. Trots till synes stränga föreskrifter förekommer nämligen förskingringar av omyndigas medel, vilket kan medföra stora ekonomiska förluster för den omyndige. Det är visserligen sant, att antalet förskingringar av omyndigas medel är relativt få, men fördenskull är inte konsekvensen mindre för den skadelidande. Sedan är det ingalunda säkert att alla förskingringar når fram till domstolen. Det kan inte bortses från det förhållandet att den omyndige som lidit ekonomiska förluster på grund av förmyndarens ohederlighet själv får bära förlusten, trots att han själv inte varit vållande till det skedda. Det är ju inte den omyndige som utser sin förmyndare, utan tingsrätten. Enbart denna ordning borde föranleda att samhället också svarar för att den omyndige vid eventuella ekonomiska förluster hålles skadelös. Utskottsmajoriteten hänvisar bl.a. till fjolårets betänkande i denna fråga. Av fjolårets betänkande framgår att utskottet anser, att en förstärkning av skyddet för den omyndiges medel i och för sig är behjärtansvärd och att den av förmynderskapsutredningen föreslagna reformen av förmyndarkontrollen skulle, om den genomfördes, ytter ligare minska den relativt ringa risken för förmyndarförskingringar. Eftersom utredningens förslag var föremål för övervägande inom justitiedepartementet, borde enligt utskottets mening frågan huruvida statlig ersättning borde införas på ifrågavarande område inte prövas utan att man först avvaktat eventuellt förslag från justitiedepartementet. Då förmynderskapsutredningens förslag är föremål för överväganden inom justitiedepartementet, är det enligt utskottsreservanternas mening angeläget att ett system med statligt ansvar för förmyndarförskingringar byggs upp. Det är mycket starka skäl som talar för att staten skall ersätta den omyndige för förluster som är vållade av hans förmyndare. Eftersom det endast är ett fåtal som det här är fråga om, bör det enligt min och reservanternas mening vara ännu lättare att införa ett dylikt skydd. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid utskottsbetänkandet fogade reservationen av herr Svanström m.fl.

Herr talman! Den fråga som herr Börjesson i Falköping berör, nämligen att staten skall träda till och täcka de förluster som drabbar en omyndig när en förmyndare gör sig skyldig till förskingring, har — såsom även herr Börjesson nämnde — förmynderskapsutredningen berört i sitt betänkande. Även om det är praktiskt möjligt att genom en gruppförsäkring eller på annat sätt skapa garantier mot dylika förluster för myndlingar, har utredningen dock inte velat föreslå någon form av statsgaranti gentemot följderna av brottslig verksamhet av denna art. Förskingringar av den här karaktären är också försvinnande få till antalet. Det är även att notera att skadeståndslagen, som trädde i kraft den 1 juli 1972, ger ytterligare skydd för omyndiga i de här nämnda situationerna. Har förskingringen möjliggjorts genom fel eller försummelse från överförmyndares sida på så sätt, att han brustit i sin kontrollerande funktion gentemot förmyndaren, kan kommunen bli ersättningsskyldig för den förlust som drabbar den omyndige. Är det däremot förmynderskapsdomstolen som inte tillräckligt följt upp överförmyndarens åtgörande enligt bestämmelserna, är det staten som kan bli ersättningsskyldig. Det kan erinras om att övervägande antalet remissinstanser som yttrat sig över förmynderskapsutredningen inte har ansett det nödvändigt med en omfattande statlig garanti just på detta område. Inte heller när det gäller den här frågan anser utskottet det motiverat att föregripa Kungl. Maj:ts prövning av utredningens förslag. Det kan tilläggas att frågan om ersättning till omyndig när förmyndare gör sig skyldig till förskingring till större delen blir löst, om förmynderskapsutredningens förslag beträffande förfarandet med tillsättande av förmyndare följs. Bortsett från legala förmyndare föreslår nämligen utredningen att kommunerna skall utse en eller flera personer, som skall vara skyldiga att motta förordnande som förmyndare. Om dessa valda förmyndare gör sig skyldiga till fel eller försummelse vid fullgörandet av sina uppdrag, skulle kommunen kunna bli ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen. Det finns alltså ingen anledning att bryta ut den här frågan och behandla den särskilt, utan riksdagen bör invänta Kungl. Maj:ts ställningstagande till förmynderskapsutredningens förslag även vad gäller organisationsfrågorna. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Beslutet om en utvidgning av Remmenefältet fattades av vårriksdagen för två år sedan. Ämnet var också föremål för behandling vid fjolårets riksdag efter det att frågan hade aktualiserats i en flerpartimotion. Minoriteten var i fjol litet större än för två år sedan, men likväl följde kammaren försvarsutskottets hemställan om avslag på motionen. Med den ortskännedom jag har kan jag inte underlåta att uttrycka förvåning över att det någon gång har blivit ett beslut om ett utvidgat Remmenefält. Markområdet är helt enkelt för litet. Remmenefältet är inte vidare utvecklingsbart utöver de nu fattade besluten. Inga som helst sakskäl, om än aldrig så starka, kan ge nämnvärt mera mark för en vidare utbyggnad i det området. Det tycker vi är en avgjord svaghet. Vi måste böja oss för sådana skäl som att Herrljunga samhälle, västra stambanan, länsväg nr 182 samt Jällby gamla träkyrka med delar från medeltiden helt bestämmer hur långt fältet kan utsträckas. Fältet går nu ända fram till kyrkoområdets gräns, och de andra markeringarna ligger mycket nära. Jag tycker inte att det på något sätt är möjligt att bortse från detta, liksom jag anser att vi inte prompt skall ha ett centralt beläget skjutfält i Västergötland. Om jag utgår från att de ursprungliga beräkningarna, som låg bakom förslaget om en utvidgning i Remmene till 3 000 hektar mark, var väl grundade, måste det beslut om en reducerad utvidgning som fattades för två år sedan innebära att övningarna i Remmene från början måste bedrivas — om uttrycket tillåts — med skohorn. Det är helt enkelt inget bra förslag. Jag har samma inställning i sakfrågan som för ett år sedan men skall säga ett par ord om varför jag inte tillhör dem som har väckt årets motion. Det finns två skäl för det. Först och främst anser jag att de nya sakskäl som kunde tillföras diskussionen inte var så många. Över huvud taget var argumenten redan kända för riksdagen, och det bör måhända i och för sig vara tillräckligt skäl för att man inte skall motionera. Men jag har ändå ett ytterligare skäl som jag tillmäter lika stor betydelse. Som jag antydde bor jag i en av de berörda kommunerna, och jag vet följaktligen att varje riksdagsbehandling av denna fråga tilldrar sig mycket stort intresse i bygden och noga bevakas av ortspressen. Riksdagsbehandlingen liksom den publicitet denna har fått på orten har vid varje tillfälle och nu för tredje året i rad skapat stora förväntningar i bygden. Dessa förväntningar omfattas av alla människor där nere men naturligtvis alldeles speciellt av dem som är direkt berörda av skjutfältsutbyggnaden. När nu utsikterna att få till stånd en förändring i Remmenefrågan är så pass små, har jag avstått från att motionera av det skälet att jag enligt mitt förmenande annars skulle bidra till att ytterligare stegra förväntningarna, bidra till att trappa upp förväntningar som vi kanske inte kan infria. Jag kanske tar fel, men jag tycker att också det vore en oförrätt mot de människor som tror att riksdagen kanske ändå skall ändra sig. Jag känner ansvaret som politiker att tala om, när jag bedömer att en viss lösning av en fråga är mindre trolig eller kanske rent av utsiktslös. Den bedömningen har jag gjort i det här fallet, och jag anser att det inte blir någon ändring i Remmenefrågan — tyvärr. Vi har kommit till insikt om att markförvärven för utvidgning av fältet, såvitt man nu kan bedöma, kommer att fullföljas. Då måste kraftansträngningar göras från alla håll för att de motsättningar som uppstått mellan markägare och köparens representanter skall biläggas. Det är nödvändigt att förtroendefulla kontakter upprättas, så att fria förhandlingar om möjligt kan komma till stånd. Det anser jag vara viktigt därför att markägarna vid fältet huvudsakligen utgörs av småjordbrukare, och som jag bedömer det måste de få den bästa möjliga ersättningen för sin mark om denna fastställes genom fria förhandlingar. Det är deras enda möjlighet att köpa annan mark och fortsätta den yrkesgärning som de har valt. Fria förhandlingar bör, som jag redan sagt, ge ett bättre ekonomiskt utbyte, ett bättre pris för marken, än vad som kan ernås vid en expropriation. Dessutom — och det tycker jag är väsentligt — är det värdigt fria självägande bönder att förhandla om priset, när deras mark skall säljas. De skall inte sitta och vänta på ett bud, det enda bud som ges och som inte heller kan påverkas vid en expropriation. Det är, tycker jag, värdigt markägarna runt Remmene att de aktivt kan delta i förhandlingar och påverka priset på den mark som de måste lämna mot sin egen vilja. Herr talman! Det har inte undgått oss att betydande missämja har rått mellan markägarna och handläggarna av ärendet, skjutfältsdelegationen. Om den missämjan skulle kunna överbryggas med att nya eller fler människor kom in i bilden, så tycker jag att det vore en utväg värd att pröva. Kanske skulle nya förordnanden, syftande till en breddning av skjutfältsdelegationen, vara en tänkbar åtgärd. Jag utesluter inte heller att markägarsidan skulle kunna ha gott stöd vid förhandlingarna av LRF:s juridiska avdelning. Jag tror nämligen att någon annan utväg inte finns. Vi måste göra det bästa möjliga av en situation som vi inte kan påverka nu. Därför har jag redovisat de här synpunkterna. Jag vill nämna ett annat irritationsmoment, som jag har kunnat upptäcka där nere och som möjligen också förtjänar att nämnas. Sedan lång tid tillbaka — jag tror att det är sedan 1949 — har en militär jaktklubb haft jakträtt på Remmenefältet. Det är för tidigt att sia om vad som kan hända när nu den nya utvidgningen kommer till stånd, och vem som 'skall få jakträtten är självfallet en öppen fråga. Men jag uppfattar ändå situationen så att det vore ytterst rimligt att jakträtten till de nya landområdena runt fältet tillerkändes markägarna i området. Ja, jag t.o.m. ifrågasätter om det inte vore riktigt att hela det nya fältet om tillsammans 1800 hektar sammanslogs till ett jaktvårdsområde och markägarna runt fältet förfogade över jakträtten. Det kan synas perifert, men jag tror att små åtgärder sammantagna måste komma in i bilden för att vi skall kunna överbrygga de motsättningar som är en realitet. Tills sist, herr talman, vill jag anföra att den skjutfältsutvidgning om ca 1 000 hektar som nu är beslutad berör tre kommuner: Herrljunga, Gäsene och Vårgårda. Marken där är i huvudsak produktiv mark, antingen som jordbruksmark eller som skogsmark. Efter den här åtgärden kan man inte utesluta att en och annan, som måste flyttas från området, kommer att bosätta sig i annan kommun. Men även om bostäder och arbete kan ordnas i våra kommuner kvarstår ändå det faktum att 1 000 hektar centralt belägen mark i de här tre små kommunerna kommer att tas ur produktion. Det är 1 000 hektar mark som blir impediment och som självfallet är icke avkastande mark. Jag tycker att det borde vara rimligt att ge en kompensation till kommunerna för dessa inkomstbortfall, och jag hoppas att statsmakterna ställer sig positiva i den mån kommunerna vill ta upp förhandlingar om sådana frågor. Herr talman, jag har inget yrkande.

Herr talman! Jag har självfallet inte någon ambition att gå i polemik med herr Korpås, då vi i grunden har samma syn på den här frågan. På herr Korpås” förmodan, att vi skriver på motioner som vi inte tror på, vill jag gärna replikera att den uppfattningen får stå för herr Korpås. Jag vill kunna tro på de motioner jag skriver på, men jag säger inte det för att vara elak i den här debatten, där vi skall vara ytterligt aktsamma om varandra. Det är ju en fråga där vi har samma uppfattning i grunden. Men, herr talman, vore det på det sättet att vi skulle behandla alla frågor i riksdagen tre gånger skulle vi faktiskt inte behöva mer än en uppsättning riksdagsfrågor för varje mandatperiod. Vi kunde då köra repriser i två år. Men det vore nog inte särskilt meningsfullt, och vi bör tillföra riksdagsarbetet nya frågor. Vi bör också tro på de förslag som vi för fram, annars gycklar vi medvetet med människor, och det får vi inte göra. Jag har avstått från att väcka någon motion i denna fråga därför att jag inte ville bidra härtill.
Herr talman! Beslutet om en utvidgning av Remmene skjutfält togs av riksdagen den 12 maj 1971. Ärendet som sådant hade dessförinnan med stor grundlighet utretts av försvarets fastighetsnämnd, och det är som ledamot i denna nämnd som jag har haft tillfälle att följa ärendets utveckling från dess utredningsstadium fram till det slutliga avgörandet i riksdagen. Att föreslå en utvidgning av det redan befintliga skjutfältet i Remmene har inte precis varit världens lättaste jobb. Nu anför motionärerna till årets riksdag — med herr Korpås i spetsen — att bakgrunden till de irriterande förhållandena i Remmene är bl.a. att valet av Remmene inte förefaller att ha varit förutsättningslöst. Ett sådant konstaterande får inte stå oemotsagt. Herr Korpås aktar sig också väldigt noga för att utveckla dessa synpunkter och misstänkliggöranden. Han vet att han inte kan ge några bevis, och då får en utkastad beskyllning ersätta de fakta som vi annars försöker använda oss av i den svenska riksdagen. Vad som i verkligheten har skett är någonting helt annat än vad som framgår av motionen 1116 och av herr Korpås” egna kommentarer. I klarhetens intresse nödgas jag därför ge en kort sammanfattning av vad som sig i ärendet tilldragit haver. Fastighetsnämnden fick ärendet 1968 genom en remiss från försvarsdepartementet. Omfattande kontakter har under utredningens gång tagits med markägare, berörda kommuner och länsmyndigheter. Det utvidgade skjutfältet skulle enligt chefens för armén framställan betjäna I 15, I 16 och I 17 i fråga om den stridsmässiga utbildningen med skarp ammunition och likaledes avse militärområdets behov av ett skjutfält för de förband ur artilleriet som sätts upp inom militärområdet. Det krav som ställdes var att skjutfältet skulle utvidgas med ca 1 500 hektar. Om nu utredningen varit styrd — för det är ju den insinuationen som finns i motionen — kunde fastighetsnämnden ha satt sig ned och skrivit ut ett förslag till chefen för försvarsdepartementet. Men så handlar man inte, i varje fall inte i försvarets fastighetsnämnd. När nämnden mötte starka invändningar från såväl markägare som berörda kommuner var det självklart att man skulle söka efter andra alternativ. Fyra andra alternativ prövades sedermera på utredningsstadiet. De gällde området kring Ornungasjön och området sydväst om Redslared, de berörde kronoparkerna Skaraborgs Edsmären och Älvsborgs Edsmären. De här nämnda kronoparkerna kom in i utredningsarbetet efter tips och önskemål som framställdes från markägarna inom Remmeneområdet. I det digra utredningsmaterialet, överlämnat till försvarsministern den 26 november 1970, finns det inte mindre än fem redovisade huvudalternativ.

Förslaget hade föregåtts av en lång, grundlig och seriös behandling. Det förslag som försvarets fastighetshämnd kom fram till har sedermera lett till både proposition och riksdagsbeslut. Under debatten i anledning av motionen 954 till 1972 års riksdag kritiserades visserligen beslutet att utvidga skjutfältet vid Remmene, men några förslag till alternativ framfördes inte. Inte heller i den nu aktuella motionen 1116 framförs några förslag till omlokalisering av skjutfältet. Detta måste rimligen innebära att utvidgningen i Remmene var, hur besvärande den än blir för de berörda personerna, en bättre lösning än något av de övriga alternativen.

Det är bara att beklaga att herr Korpås föredrar att uppträda som om detta inte var en realitet. Mot denna bakgrund, herr talman, kan jag fatta mig kort om nuläget i Remmeneområdet. Det får ankomma på utskottets talesman att företräda de synpunkter som försvarsutskottet har att anlägga på ärendet. I motionen 1116 får vi emellertid information om den atmosfär som råder och om att alla åtgärder kommer att vidtas under motstånd från de drabbade. De här uttrycken duger bra som stridsrop i fejder, där det normalt brukar användas andra redskap än argument och parlamentariska beslut. Jag tror inte att det finns någon som tycker någonting annat än att det är tragiskt att enskildas mark skall behöva tas i anspråk för allmänna ändamål. Man får förstå dessa människors reaktion, lidelse och besvikelse när deras mark genom riksdagsbeslut övergår till kronan för militär användning. Men för att återknyta till det kategoriska uttalandet i motionen tror jag att motionärerna gör befolkningen orätt. Att man inte är förtjust i riksdagsbeslutet kan jag förstå och till nöds acceptera, men att befolkningen i Remmene skulle vara till den grad oppositionell att man vägrar rätta sig efter riksdagsbeslutet tror jag inte ett ögonblick på. För en utomstående bedömare tyder allt på — och motionen skall väl också läsas på så sätt — att detta är en fråga om samlevnaden mellan värderingsmännen och befolkningen. Herr Korpås har ju goda förbindelser med befolkningen i Remmene. Han känner bygden, dess folk och dess problem. Det finns också andra ledamöter av denna kammare som har goda kontakter med bygden och dess folk. Men herr Korpås är även svensk FN-delegat och bör som sådan ha vissa förutsättningar att klara upp den front mot front-ställning som enligt honom lär råda i Remmene. Men herr Korpås tycker inte själv om riksdagsbeslutet.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

Herr talman! De exempel som herr Korpås drog fram som tecken på att det inte skulle ha rått oväld i den här utredningen var inte särskilt lyckade. De undersökningsresultat som kommit fram antingen från det privata skogssällskapet i Göteborg eller från någon statlig organisation, som är sakkunnig på området, har till övervägande delen talat för att boniteten på Remmene varit lägre än på de jämförbara alternativ som diskuterats i försvarets fastighetsnämnd. Det har också gällt jordbrukskapaciteten på Remmeneområdet. De överväganden som gjorts i försvarets fastighetsnämnd har inte haft styrning från någon myndighet. Försvarets fastighetsnämnd kan rimligtvis Nr 42 inte heller beskyllas för att i eget intresse ha resonerat som så, att nu skall Onsdagen den vi ställa till litet oreda i Remmene, och nu skall vi sannerligen föreslå att 14 mars 1973 en utvidgning av skjutfältet skall ske därborta. Vi har haft sakskäl, objektiva skäl. Vi har gjort vårt bästa, herr Korpås, för att komma fram till ett tillfredsställande utredningsresultat, och jag tror att vi lyckats ganska bra i den ansträngningen. När jag ändå har ordet, herr talman, vill jag säga till herr Andersson i Ljung att jag inte har uppfattat situationen så att det just nu råder oenighet om prisläget för den mark som skall överlåtas till kronan vid Remmenefältet. Jag tror inte att man har kommit så långt i överläggningarna. Jag har den absoluta uppfattningen — det vill jag understryka och föra till kammarens protokoll — att det besvärligaste när det gäller att överföra mark från enskilda till det allmänna är just själva förfarandet vid expropriationen eller vid den överenskommelse som man dessförinnan kan komma fram till. När det gäller kostnaderna har vi — och jag understryker det — för vana att klara uppgiften utan alltför stora svårigheter, och det anser jag att vi skall kunna göra också beträffande Remmene. Jag tror inte att det blir en svår fråga mellan det allmänna och den berörda befolkningen i Remmeneområdet.

Herr talman! Debatten om försvarsutskottets betänkande nr 11 beträffande handläggningen av frågorna kring Remmene skjutfält har ju också tangerat sakfrågan, och det har efterlysts var vi som tidigare motionerat nu står. Jag vill därför bara redovisa några enkla synpunkter från oss inom folkpartiet som engagerat oss i frågan och klargöra vilken åsikt vi haft och var vi står i dag. I propositionen 110 år 1971, som låg till grund för detta markförvärv för övningsfält m.m., pekade man på att i första hand I 15 i Borås men även I 16 i Halmstad och I 17 i Uddevalla saknade skjutfält av godtagbar omfattning och att den stridsmässiga utbildningen med skarp ammunition varken under grundutbildning eller vid krigsförbandsövningar fyllde militära krav på övningsmomenten. De två alternativ för att åstadkomma lämpliga övningsfält som utredningen ansåg likvärdiga var dels en utvidgning av nuvarande Remmene skjutfält vid Herrljunga, dels en förflyttning av skjutfältet till annan plats ca 15 km från nuvarande fält. I anledning av propositionen 110 föreslog representanter för alla riksdagspartier att riksdagen skulle avslå förslaget om förvärv av mark för utökning av Remmenefältet, och i en flerpartimotion med herr Antby som första namn pekades på den lösning som från såväl civil som militär synpunkt skulle vara lämpligast, dvs. att förlägga fältet till den av utredningen föreslagna och godtagbara alternativlösningen. Vi menade också att den mycket starkt uttalade meningen från kommuner, naturvårdare och de människor som berörs av utbyggnaden i Remmene hade så vägande skäl för sig att den presenterade alternativlösningen borde ha kommit i fråga. En synpunkt som anförts av bl.a. representanter för kommuner och markägare är att det av planerna tydligt framgår att en framtida 7 utvidgning av skjutfältet planeras. Då kan det inte anses framsynt att starta ett projekt som redan omedelbart efter utbyggnaden kommer att ha utrymmesbekymmer med hänsyn till närheten av tätbebyggelse. En normal utveckling i Herrljunga liksom i närliggande samhällen hindras. Sociala olägenheter uppstår inte endast för dem som bor i områdets omedelbara närhet. Farhågan för ytterligare krav på markförvärv för en fortsatt utbyggnad av Remmenefältet kvarstår alltjämt. Det beslut som riksdagen fattade i maj 1971 kommer, hävdade vi då och hävdar vi fortfarande, att innebära stora sociala konsekvenser och olägenheter för dem som bor i områdets omedelbara närhet. Och ju större ett sådant här område blir, desto flera människor kommer ju också att bo i gräns med skjutfältet. Som vi framförde i motionen och i debatten 1971 kan fältet inte heller efter den här fördubblingen av ytan anses fullt acceptabelt ur militär synpunkt. Nu säger herr Lindkvist att den omständigheten att vi icke motionerat i år tyder på att vi kommit fram till att Remmenealternativet är den bästa lösningen. Men så förhåller det sig inte, utan vi vidhåller vår uppfattning att det var och är en fellokalisering och att fältet borde ligga på annan plats. Men frågan har tyvärr körts över — den har hamnat för långt fram — och att i dagens läge få ändring till stånd bedömer vi icke som möjligt. Vi menar dock att helhetsbedömningen av kostnader, miljö och kringboendes berättigade intressen inte tillräckligt analyserats innan riksdagen fattade sitt beslut. Engagemanget från människor i bygden och från ledamöter av den här kammaren vittnar ju om de stora svårigheter som finns och den tveksamhet som kvarstår i sakfrågan. Utskottet erinrar om att det ankommer på Kungl. Maj:t att övervaka handläggningen av detta ärende, och för egen del finner jag det mycket angeläget att så sker. Jag vill därför stryka under den meningen. Lika angeläget är det att bryta det dödläge som har uppstått. Det finns också i detta sammanhang anledning att — som herr Andersson i Ljung gjorde — efterlysa statsmakternas inställning till frågan om kompensation för berörda kommuner, som genom skjutfältsutvidgningen missar sina expansionsmöjligheter och möjligheterna till en naturlig utveckling. Statsmakterna måste i det fallet också besinna sitt ansvar från regionalpolitisk synpunkt. Herr talman! Som vi flera gånger tidigare har sagt är detta inte bara ett jordbrukspolitiskt problem. Det är i ännu högre grad ett miljömässigt och socialpolitiskt problem.
Herr talman! Herr Korpås inledde sitt anförande med en bister och enligt min mening oberättigad kritik av försvarsutskottets handläggning av denna fråga. Det ger mig anledning erinra om hur vi behandlade detta ärende, när beslutet fattades för två år sedan. Men innan jag gör det vill jag uttrycka min förvåning över att herr Korpås inte yrkade bifall till sin motion. Jag hoppas att herr Korpås här i kammaren vill ge oss ett svar på frågan vad han då egentligen vill uppnå med sitt agerande. När vi behandlade denna fråga i utskottet för två år sedan och riksdagen fattade beslut för första gången, eftersträvade vi allvarligt en allsidig belysning av problemen. Redan då hade det väckts flerpartimotioner, i vilka motionärerna var emot en utvidgning av Remmene skjutfält. Vi såg därför till att vi av kommunalmän och markägare i den berörda bygden fick informationer i frågan, och vi hade också föredragningar av företrädare för försvarsdepartementet och försvarsstaben. Likaså fick vi ta del av försvarets fastighetsnämnds handläggning av ärendet och alla handlingar i frågan. Vi var alltså väl informerade, herr Korpås. När frågan den gången debatterades här i kammaren, så framhöll jag att vi i utskottet var medvetna om att även det av oss biträdda förslaget om en begränsad utvidgning av Remmenefältet medförde vissa olägenheter för dem som bor inom området eller i anslutning till detsamma samt för de berörda kommunerna. Tyvärr är det mycket sällan som från militära synpunkter lämpligt belägna skjutfält kan anläggas eller utökas utan att några olägenheter uppstår. Utskottet förutsatte dock att regionala och lokala myndigheter här som i liknande fall skulle vidta åtgärder för att minska svårigheterna. Utskottet ansåg sålunda, och anser fortfarande, att det finns grundad anledning till en utvidgning av Remmene skjutfält. I det försvarsutskottets betänkande som nu behandlas säger vi också att vi är medvetna om skjutfältsdelegationens svårigheter. Av de uppgifter vi fått framgår att ca 120 markägare är berörda av Remmenebeslutet, men i ungefär hälften av fallen, alltså ett 60-tal fall, medför utvidgningen endast obetydligt intrång för markägarna. Hela brukningsenheter berörs endast i tio fall. Utskottet konstaterar att handläggningen av den här frågan dragit ut på tiden. Vi anser därför att beslutet om Remmene bör stå fast. Enligt vår mening finns det ingen anledning att avbryta delegationens arbete för att, som motionärerna föreslår, utreda den hittillsvarande handläggningen och förutsättningarna för ett fortsatt förverkligande av riksdagens beslut.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

Till sist sade också herr Korpås att det i denna fråga ansvariga statsrådet, dvs. Sven Andersson, hade förtroende i bygden. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till försvarsutskottets betänkande nr 11.

Herr talman! Med anledning av herr Korpås” senaste yttrande vill jag bara erinra om att herr Korpås själv sagt att han inte vill riva upp riksdagens beslut om Remmene. Han har också så sent som denna månad sagt att han och — vilket kanske är ännu viktigare — bygden har förtroende för det statsråd som i regeringen handlägger denna fråga. Jag har då svårt att förstå vart herr Korpås egentligen vill komma i denna fråga. Det är klart att vi i utskottet inte har någon önskan om att markförvärven skall ske genom expropriation, men det gäller för Kungl. Maj:t att genomföra riksdagens beslut att detta område skall utökas. Jag hoppas att det kan ske genom frivilliga överenskommelser med berörda markägare, men det åligger som sagt Kungl. Maj:t att genomföra beslutet.

Herr talman! Nyligen debatterade kammaren frågan om sänkt pensionsålder. I dag är en annan sida av pensionsproblemet uppe till kammarens avgörande, nämligen frågan om pensionstillskott. I sitt betänkande nr 2 i år över motionen om sänkt pensionsålder anförde utskottet: ”Hit hör i första hand den angelägna frågan om en så snabb förbättring som möjligt i olika avseenden för dagens pensionärer.” Till detta vill jag bara deklarera att vi för vår del ansett det angeläget, möjligt och — det vill jag särskilt betona — nödvändigt att klara båda dessa uppgifter. Vad vi vänt oss emot är försöken att spela ut olika intressen emot varandra — de intressen som dagens pensionärer har mot de intressen som andra grupper har av en lägre pensionsålder. Jag beklagade i debatten om en sänkt pensionsålder att Pensionärernas riksorganisation i en skrivelse tog ställning mot förslaget om sänkt pensionsålder. Man åberopade därvid intresset av att förbättra situationen för dagens pensionärer. Jag betecknade den skrivelsen som ett beställningsarbete. Den karakteristiken står sig i och för sig, men jag vill också erinra om andra önskemål som framfördes i den skrivelsen och som ansågs angelägna. Utskottet uttalade i sitt betänkande att alla frågor som för en förbättring av pensionssystemet skulle prövas. Man talade om en förbättring för dagens pensionärer, en sänkning av pensionsåldern, förbättringar för förtidspensionerade invalider, osv. När nu förslaget om en sänkning av pensionsåldern tills vidare avslagits har vi tagit de andra förslagen ad notam. Det finns nu tillfälle att dra konkreta slutsatser och verkligen ta ställning till frågan om en förbättring av folkpensionärernas situation — det är ju folkpensionärerna som är de mest behövande, något som alldeles speciellt framhålles i skrivelsen från Pensionärernas riksorganisation. Jag vill rikta uppmärksamheten på 1969 års beslut om pensionstillskott enligt en tioårsplan. Den omständigheten att i första hand utskottets socialdemokrater i utskottets betänkande nr 2 i år svarade för skrivningen att det är angeläget med en så snabb förbättring som möjligt för dagens pensionärer är en bekräftelse på riktigheten av kommunisternas krav i detta avseende. Så mycket mer förvånande är att utskottet nu likväl viftar bort det i motionen 76 resta kravet på just en förbättring av pensionärernas situation. Utskottet kommer med den vanliga tiraden om att yrkande av liknande eller samma innebörd under flera år, senast i fjol, har avvisats av riksdagen. Utskottet skriver också att det inte har anförts några skäl som bör föranleda riksdagen att i år göra en annan bedömning. Den jargongen känns igen. Så sade man också år efter år, när kravet på en sänkning av den allmänna pensionsåldern fördes fram av kommunisterna. Opinionen tvingade fram ett principuttalande, vilket vi betraktar vara i sak detsamma som ett principbeslut. När vi nu behandlar kravet på höjda pensionstillskott, bör det hållas i minnet att utskottets sätt att argumentera inte har någonting med sakargument att göra. Den nu utgående pensionen inklusive pensionstillskott för en ensamstående utgör 646 kronor i månaden eller runt 21 kronor om dagen exklusive bostadstillägg. Gifta pensionärer erhåller vardera ca 17 kronor per dag. Utan att ta till en jämförelse med oss privilegierade som sitter i denna kammare måste jag ändå fråga riksdagsledamöterna: Hur bedömer ni möjligheterna att leva ett hyggligt liv på en ersättning av den storlek som här nämnts? Är det eller är det inte nödvändigt med en förbättring av pensionerna? Pensionärernas riksorganisation har nyligen gjort en utredning om pensionärernas levnadsstandard. PRO anställer en jämförelse och anger en ensamstående pensionärs årliga pensionsbelopp i procent av en vuxen, manlig industriarbetares inkomst enligt statistiska centralbyråns beräkningar. Låt mig ur tabellen ta som utgångspunkt året för beslutet om pensionstillskottens införande, nämligen 1969. Den procentuella andelen detta år var 28,7 procent mot 28,8 procent för år 1972, alltså en tiondels procent förhöjd andel. När pensionstillskotten beslöts uttalade sig Pensionärernas riksorganisation för att tioårsplanen skulle genomföras på fem år, dvs. dagens pensionärer skulle ges en snabbare förbättring. För vår del föreslog vi att tillskotten skulle beräknas efter 4 i stället för 3 procent på basbeloppet. Våra förslag har alltsedan beslutet fattades av riksdagen avvisats. Innebörden var att vid tioårsplanens slut skulle summan av förbätt — — Jag återknyter till Pensionärernas riksorganisations utredning. Det heter i denna mot bakgrunden av de anförda siffrorna: ”Med denna utredning har det klarlagts att det ekonomiska värde riksdagen avsåg att pensionerna skulle ha under de kommande åren ingalunda har infriats utan helt omkullkastats av utvecklingen.

Det är verkligen på tiden att nu dra slutsatserna av detta ansvar. Det finns emellertid ytterligare ett problem som gäller handikappade som har reducerad grundpension. För dessa hittar man på att i motsvarande grad reducera också pensionstillskotten. Detta är inte särskilt konsekvent, eftersom man fastställde att pensionstillskotten skulle vara lika för vardera personen i ett pensionärspar. I och för sig är det ett alldeles riktigt beslut — jag har i en tidigare debatt redogjort för vad som från partiets sida krävts och vad jag personligen krävt i fråga om lika pensionsförmåner oavsett civilstånd, och detta är alltså ett steg i riktning mot förverkligandet av det kravet, som vi instämmer i. Men varför då inte ge lika stor pensionsförbättring till de handikappade? Det är visserligen möjligt att en handikappad människa med två tredjedels förtidspension har ett inkomstbringande arbete vid sidan av pensionen, men jag tror inte att detta är särskilt sannolikt — sådant är inte läget på arbetsmarknaden. I detta fall innebär två tredjedels pension att den unga handikappade människan får dra sig fram på ca 14 kronor om dagen. Varje gång vi föreslagit att pensionstillskotten skall utgå oreducerade har detta förslag avvisats. Jag har påpekat att enligt pensionstillskottskonstruktionen klyftan vidgas år för år mellan de handikappade och dem som uppbär hel ålderseller förtidspension. Detta har man inte tagit hänsyn till, utan den frågan får lösas, som det heter ”i ett annat sammanhang”. Men jag måste fråga: I vilket annat sammanhang? Något svar på den frågan har ännu inte givits. Vi har, som jag tidigare sagt, med den årliga förbättringen, grundad på 4 procent av basbeloppet, siktat till att uppnå summa 40 procent vid tioårsplanens slut. I konsekvens därmed har vi utformat vårt förslag så, att det inhämtar eftersläpningen genom avslag på tidigare yrkanden i denna fråga. Det innebär, uttryckt i kronor, en pensionsförbättring med 380 kronor. Efter alla dessa avvisanden med hänvisning till att det inte finns några resurser för ett pensionslyft, större än det som beslutades år 1969, har vi anvisat en annan finansieringsmetod. Vi har ställt förslaget om att finansiera denna merkostnad — i jämförelse med den uppställda planen om förbättring enligt 3 procent på basbeloppet — med medel ur 78 AP-fonderna. Jag vill här klart slå fast att detta inte har någonting att göra med moderatkravet om att pensionsförbättringarna — alltså pensionstillskotten — i sin helhet skulle finansieras med medel från AP-fonderna. Vi har i vår motion hänvisat till bilagan från riksförsäkringsverket med prognos för AP-fondernas utveckling. Ingen kan väl på allvar göra gällande att det inte skulle finnas utrymme för såväl utgifterna för tilläggspensioneringen och näringspolitiska insatser som denna temporära satsning på att förbättra situationen för dagens pensionärer. Vi är i och för sig inga anhängare av den filosofi som går ut på att man kan ta hur mycket som helst ur AP-fonderna när det fattas pengar. Vi tycker att försäkringsmatematiska bedömningar måste ligga till grund när man beslutar sig för att ta pengar ur AP-fonderna, som ju ändå tillhör löntagarna. Men lika fullt beslöt riksdagen i enlighet med regeringens förslag att inte ta ut den ATP-procent på lönen som en tidigare antagen plan har fastställt. Vi protesterade då mot detta, och socialförsäkringsutskottet hade att skriva ett betänkande beträffande takten i sänkningen av uttagen på lönen till AP-fonderna. Vi yrkade att man helt borde förkasta förslaget med tanke på dem som skulle pensioneras, eftersom vi anser att det inte finns bedömningar som ger belägg för att det är ansvarsmedvetet att sänka uttagen. När vi nu föreslår att förbättringen utöver vad som tidigare fastställts skall tas från AP-fonderna, får detta inte tolkas så att vi skulle anse AP-fonderna outtömliga och att man där kan ta hur mycket som helst. Vi menar bara att det vore rimligt att ta AP-fonderna i anspråk när det gäller denna temporära satsning. Man måste fråga sig huruvida det verkligen finns allvar bakom talet om att uppfylla löftena till pensionärerna. I så fall håller inga undanflykter för att nu inte tillmötesgå de krav som vpk framför i reservationen, enligt vilken vi vill förbättra pensionstillskotten. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 7. I samma betänkande har frågan om ett slopande av maximeringen av folkpensionsavgiften tagits upp. Vpk-gruppen har väckt en motion om att man skulle slopa gränsen för folkpensionsavgiftens uttagande utöver 1 500 kronor per år eller om man så vill 30 000 kronor i beskattningsbar inkomst. Vi vill i och för sig inte öronmärka några pengar, och vi anser inte att frågan om ett slopande av maximeringen när det gäller folkpensionsavgiftens uttagande har någonting att göra med frågan om pensionstillskotten. Detta är ett av sammanlagt 14 yrkanden ställda i avsikt att finansiera av vår grupp framförda utgiftskrävande reformer. Rätteligen borde detta förslag ha ställts och diskuterats i ett annat sammanhang. Ett bifall till motionen har ändå den avsedda ekonomiska effekten. När nu frågan tagits upp kan jag, herr talman, yrka bifall till den av mig framförda reservationen 3 i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! Eftersom denna fråga nu varit uppe i riksdagen under många år kan jag fatta mig mycket kort. Alla vet att moderata samlingspartiet under fem år ihärdigt agerat till förmån för de många folkpensionärer som ställdes helt utanför ATP-systemet 1960. Från och med år 1969 har dessa pensionärer fått ett extra tillskott till folkpensionen. Vi är självklart mycket glada för detta. Dessa tillskott är emellertid mycket små — endast 3 procent av basbeloppet eller 218 kronor per år. Meningen är att dessa extra pensionstillskott skall fortsätta att öka med 3 procent per år fram till 1979, då det extra tillägget skall vara 30 procent av basbeloppet eller 2 280 kronor per år räknat i dagens penningvärde. Det är bara det, herr talman, att de yngsta folkpensionärerna är 84 år gamla när slutbeloppet 2 280 kronor om året är uppnått, och det kan ju inte på något vis vara tillfredsställande. Att observera är att pensionstillskotten är behovsprövade endast gentemot inkomster från just ATP-systemet. En folkpensionär som i år har en pension på 852 kronor eller mera från ATP-systemet får alltså inget tillägg på sin folkpension. Men om samma pensionär hade haft 852 kronor, 10 000 kronor eller 20 000 kronor i inkomst från annat håll hade han fått ett extra pensionstillskott. Denna behovsprövning uteslutande mot inkomster från ATP-systemet visar med önskvärd klarhet hur intimt sammankopplade pensionstillskotten är med ATP-systemet. Därför borde självfallet finansieringen av dessa pensionstillägg ske via ATP-systemet. Några sakskäl för att så inte skall vara fallet går det svårligen att mobilisera. Herr Olsson i Stockholm var noga med att poängtera att kommunisternas förslag om finansiering inte alls var detsamma som moderaternas. Men jag har, herr talman, mycket svårt att förstå att en procentenhet av de fyra, enligt vpk:s förslag, skall vara finansierad från ATP-systemet, men inte de övriga tre procentenheterna. Självfallet bjuder logiken att det hela skall finansieras via ATP-systemet, eftersom det faktiskt är fråga om en tilläggspension som har anknytning till just ATP. Vi hävdar från moderat håll att en kort utredning, syftande till mycket snabba åtgärder, måste till för att ge våra folkpensionärer, som inte tilläts komma med i ATP-systemet, en bättre försörjning på gamla dagar. Men det brådskar som sagt. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! Herr Ringaby försöker visa att det skulle vara inkonsekvens i vårt förslag om finansiering av pensionstillskotten. Det är inte riktigt, därför att moderatreservationen handlar enbart om finansieringen. Man talar inte om någon som helst förbättring för folkpensionärerna, bara om att pengarna skall tas från AP-fonderna. När vi har valt finansieringsvägen via AP-fonderna så är det av direkt statsfinansiella skäl. Vi menar att AP-fonderna har en sådan storlek — det torde herr Ringaby kunna vara överens med oss om — att de skulle täcka pensionstillskottens förbättring utöver den fastställda planen. Moderaternas förslag är ganska märkligt när man dels vill sänka ATP-avgiften kraftigt, flera procent, dels vill att AP-fonderna skall finansiera pensionstillskotten och menar att den räkningen skall gå ihop. Jag tycker att konsekvensen bjuder att man får bestämma sig för ettdera. Här måste det ju gå ihop rent försäkringsmatematiskt. Om man kräver att pensionstillskotten skall finansieras via AP-fonderna så borde man i konsekvens därmed också kräva att uttaget från arbetsgivarna skulle höjas i takt med det så att uttaget täckte den ökade utgiften från AP-fonderna. Dessa krav att man skall sänka ATP-avgiften för arbetsgivarna och att man skall finansiera pensionstillskotten via AP-fonderna står alltså i motsättning till varandra.
Herr talman! Vi har inte lagt något konkret förslag om hur dessa tillskott skall höjas i framtiden och hur fort det skall gå. Vi har nämligen tyckt att man kanske behöver låta någon expert titta på hur fort det kan ske och vilka konsekvenser det får. När herr Olsson i Stockholm här hela tiden talar om att det skall finansieras ur AP-fonderna så vill jag bara påpeka att AP-fonderna inte existerar. De är ju utlånade till sista kronan så det finns inga pengar att ta ur själva fonden. Däremot kan man självklart ta ur ATP-avgiften. Man kan också ta från fondavkastningen. Herr Olsson i Stockholm vet lika bra som jag att hela ATP-avgiften i dag oavkortad går in i AP-fonden — plus en miljard av AP-fondens ränteavkastning. AP-fonden växer varje år med hela ATP-avgiften plus en miljard av sin egen ränta. Då behöver man sannerligen inte höja någon ATP-avgift för att klara en rättviseåtgärd åt våra gamla folkpensionärer.